Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som nu behandlas rör frågor angående mervärdeskattekontrollen. Till betänkandet har vi socialdemokrater fogat ett särskilt yttrande. En socialdemokratisk motion, nr 125, har väckts i anslutning till proposition nr 59, men dess bättre har vi den här gången inte behövt avge reservation. Det är i och för sig glädjande att regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten nu tycks börja inse att frågor som berör skattekontroll och ekonomisk brottslighet måste ges högsta prioritet, och den skrivning i betänkandet som den borgerliga majoriteten accepterat är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande finns en försiktighet i det borgerliga synsättet när det gäller att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Det fanns anledning för oss socialdemokrater att utgå ifrån att regeringens handlande i dessa frågor skulle bli mera kraftfullt när moderaterna lämnade regeringen i våras. Deras uppfattning när det gäller frågor av detta slag känner vi till och behöver därför inte närmare kommentera. Möjligen skulle man kunna tillägga att moderaterna förefaller vara ganska ointresserade av skattefusk och skatteflykt. Tyvärr har situationen inte nämnvärt förändrats efter tillkomsten av tvåpartiregeringen. I frågeoch interpellationsdebatter och i andra debatter i denna kammare hävdar såväl borgerliga statsråd som borgerliga riksdagsledamöter att det pågår ett intensivt arbete för att bekämpa skattefusk, skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Det är möjligt att detta är riktigt. Men varför döljer ni detta arbete och varför uteblir resultaten? Under tiden som ni påstår att detta intensiva arbete bedrivs ökar omfattningen av skattefusk och skatteflykt. Detta har påvisats i många debatter i denna kammare. Så sent som för någon vecka sedan kunde Jan Bergqvist i en interpellationsdebatt dra fram avskräckande exempel på fusket med momsen, framför allt fusket med den fiktiva momsen. I tidigare debatter har påvisats hur andelen ej inbetalda skatter och avgifter under några år ökat från 2 till över 8 miljarder kronor. Vid varje sådan debatt hävdar budgetministern eller någon annan företrädare för borgerligheten att ett omfattande arbete pågår för att lösa dessa problem. Men varför uteblir resultaten? I det betänkande som nu behandlas återkommer försiktigheten. Trots att vi i utskottet har varit överens om att det är nödvändigt att skyndsamt vidta åtgärder, har den borgerliga majoriteten inte vågat sig på en skrivning, som innebär en hårdare markering gentemot regeringen beträffande tidpunkten för den aviserade propositionen om åtgärder för att bekämpa skattefusket och förbättra kontrollverksamheten. Det är därför, herr talman, ofta svårt att lita på de borgerligas ambitioner. Å ena sidan vill de framstå som energiska förkämpar för att komma till rätta med skattefusket, å andra sidan tvekar de när det blir aktuellt att fatta beslut som kan bidra till förbättringar. Men det är måhända detta som är liberalismens och, i den mån den förekommer, centerismens dilemma. Låt mig, herr talman, konstatera att det går en klar skiljelinje mellan socialdemokratin och borgerligheten i frågor som rör bekämpandet av skattefusk, skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Det har inte minst de senaste årens borgerliga politik vittnat om, och resultaten talar för sig själva. Ni har försuttit många möjligheter till ingripanden. I den socialdemokratiska partimotionen om ekonomisk brottslighet. som inlämnades under den allmänna motionstiden i år, fanns en hel åtgärdskatalog. Hade ni följt dessa förslag, hade vi redan nu haft en bättre situation. Men det faktum att förslagen kom från socialdemokraterna tycks ha hindrat er att genomföra förslagen. Det är beklagligt. Nu tycks dock en viss förbättring vara på väg, och det är därför som vi när det gäller betänkande nr 18 kunnat nöja oss med att avge ett särskilt yttrande. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till hemställan i betänkande nr 18.

Herr talman! ”Bort med momsen på maten.” Så lyder en vid det här laget väl inarbetad paroll, som i dag är aktuellare än någonsin. Vänsterpartiet kommunisternas krav om en momsbefrielse när det gäller maten är ett krav som allt fler ställer sig bakom. Flera stora fackliga organisationer liksom handelns organisationer ansluter sig till denna rättmätiga skattereform. Ända sedan momsen infördes har vpk varit motståndare till den förskjutning av beskattningen som präglas av just matmomsen. Det är en önskan om en rättvisare fördelningspolitik som ligger till grund för vpk:s ställningstagande. Momsen på mat verkar regressivt, dvs. slår hårdare mot dem med låga inkomster och som därigenom måste anslå mer av sin inkomst till mat än de med höga inkomster. Därför drabbar den pensionärer med låg pension hårt och barnfamiljer med låga inkomster särskilt hårt. Matmomsen motverkar den bärande principen för ett rättvist skattesystem. nämligen principen om skatt efter bärkraft. Under en rad av år medverkade våra krav till att effekten av mervärdeskatten på mat reducerades genom subventionerna på slivsmedel. Vi har också i olika sammanhang, nu senast med anledning av propositionen om ekonomisk-politiska åtgärder. rest kraven om ökade resurser för subventio nering av baslivsmedlen. Vi menar också i det sammanhanget att även fisk skall räknas in i denna kategori. Den borgerliga politiken har dock medfört att denna typ av subventionering nästan upphört. Matkontot för en barnfamilj har ökat drastiskt sedan 1976. Samtidigt som reallönerna för vanliga inkomsttagare, dvs. lönearbetande industriarbetare och därmed inkomstmässigt jämförbara grupper, har minskat har konsumentpriserna stigit — ökningen ligger f. n. på ca 14 96. Sedan 1976 har konsumentpriserna stigit med över 75 Zo. Livsmedelspriserna har under samma tid ökat med ca 90 46 och priserna på baslivsmedel med närmare 95 70. Framför allt har detta skett de senaste åren, när regeringen kraftigt har minskat livsmedelssubventionerna. Till dessa kraftiga ökningar skall läggas det nya jordbruksavtalet. För en tvåbarnsfamilj kommer detta att innebära ytterligare ca 100 kr. i månaden enbart för maten, eller över 1000 kr. mer om året. Efter nyår kommer ju mjölken att kosta omkring 3:35 kr. per liter. Bara sedan Hasse och Tages sketch där man säger ”det var det djävligaste, det hade jag ingen aaning om” vari ropet, har mjölkpriset — mycket på grund av regeringen — ökat med över 1 kr. vilket motsvarar en ökning med 50 Ze. För andra nödvändighetsvaror som kött och fläsk kommer priserna att ytterligare öka med ca 5 kr. per kilo. Dessa höjningar hade i stället kunnat bli sänkningar, om riksdagen hade antagit vänsterpartiet kommunisternas förslag i samband med besluten om ekonomisk-politiska åtgärder. Det hade varit en riktig och fördelningsmässigt rättvis väg. Vårt förslag om ett borttagande av momsen på mat som nu behandlas skulle också medföra förbättringar för den stora breda gruppen av lönearbetande, pensionärer och barnfamiljer. Av mjölkpriset efter den 1 januari kommer ca 70 öre att utgöras av moms. För en barnfamilj skulle ett borttagande av momsen på mjölk innebära mellan 500 och 1 000 kr. i lägre matkostnader på ett år — en inte oväsentlig förbättring med bara mjölken som exempel. Ett slopande av matmomsen skulle innebära en förbättring på ca 1000 kr. i månaden för en barnfamilj. Genom en sådan reform skulle de värst drabbade kunna återgå till en någorlunda bra kosthållning. Kosthållningen har nämligen försämrats avsevärt under senare år i takt med reallöneminskningar och kraftigt ökade matpriser. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Som framgår av skatteutskottets betänkande är det ett enhälligt betänkande. Det har också fogats ett särskilt yttrande till betänkandet där man än mer understryker att vi har enats om ett uttalande och att man från socialdemokratisk sida inte har funnit anledning att vidhålla det i motion 1981/82:125 yrkande 1 framförda kravet på ett särskilt riksdagsuttalande. Med detta som bakgrund blev jag något förvånad över Egon Jacobssons inlägg. Vi uppnådde enighet i utskottet om vad som bör göras för att åstadkomma en förbättring av kontrollen när det gäller mervärdeskatt. Vi har i utskottsbetänkandet kunnat konstatera att utskottet och motionärerna på punkt efter punkt har haft samma uppfattning, och jag tror att det i grund och botten är på det sättet, att man från riksdagens sida är angelägen om att kunna åstadkomma en så noggrann kontroll som över huvud taget är möjlig. När det gäller tidpunkten är det också sagt att man kommer med förslag under vårriksdagen. På den punkten ville man i motionen vara ännu snabbare. Men av rent praktiska skäl finns det inte möjlighet att få fram förslaget till budgetpropositionen. Man har i stället enats om att detta skall kunna ske under våren. Avsikten att skapa motsättningar, som i verkligheten inte existerar, finns det ingen anledning att debattera i dag. När utskottet nu är enigt skall jag inte vidare bemöta Egon Jacobssons inlägg, utan på den punkten yrkar jag bifall till utskottets enhälliga förslag. När det sedan gäller det som togs upp i Tommy Franzéns anförande och i motionen från vpk, är det en sak som har framställts åtskilliga gånger tidigare. Jag är något förvånad över att man från vpk driver linjen att vi skall ha en differentierad moms, när det i stället har prövats ett system med livsmedelssubventioner, som ju för dem som förbrukar större delen av sin inkomst på nödvändighetsvaror måste vara betydligt bättre. Jag vill också peka på vad det skulle bli för konsekvens om man tog bort momsen i dess helhet. Om man tar bort momsen betyder det tre gånger mer på ett kilo oxfilé än på ett kilo malet kött. Jag anser att livsmedelssubventioner är det som mest gagnar och är mest rättvist. Det är också den linje man har valt. Det har skett en begränsning av livsmedelssubventionerna under det senaste året, men vi skall komma ihåg att det skedde en betydande ökning av livsmedelssubventionerna 1980, och det är därmed inte någon risk för att man skall ta bort den biten, som jag anser är väsentligt mycket bättre än att införa differentierad moms. Ur fördelningssynpunkt anser jag inte att det skulle vara tillfredsställande med differentierad moms, och det skulle också ta bort de förutsättningar för en effektiv kontroll som vi väl alla önskar att man skall ha inom skattesystemet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall också till de övriga punkterna i skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstår att Stig Josefson är förvånad över mitt första inlägg. Han hade måhända hoppats — eftersom vi hade uppnått enighet och det inte fanns någon socialdemokratisk reservation fogad till betänkandet — att ärendet skulle passera kammaren utan debatt. Nu sade jag i mitt första inlägg att vi hade sluppit skriva en reservation och att det var ett steg i rätt riktning. Men detta problem är ett av samhällets allvarligaste problem — det pekade jag också på i detta inlägg. Och det faktum att det inte finns motsättningar i just detta betänkande gör det inte mindre viktigt att ta upp problemet i större perspektiv. Här lider jag faktiskt litet grand med Stig 11 Riksdagens protokoll 1981/82:42-45 Josefson, därför att jag förstår att han är bekymrad över att den regering och de partier som han företräder har uträttat så litet. När man ser på utvecklingen konstaterar man att den är djupt oroväckande. Det som har hänt under dessa fem år när det gäller skattefusket, skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten är förödande. Jag kan förstå Stig Josefson om han helst av allt hade sett att den här debatten hade uteblivit. Jag har hört honom honom säga att det pågår ett intensivt arbete med de här frågorna. Låt mig då, Stig Josefson, ställa frågan: Varför uteblir resultaten totalt?

Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att i varje fall jag och säkert många med mig har fått den uppfattningen att Stig Josefsons parti är det som har försökt och fortfarande försöker ge sken av att vara ett parti för de små människorna i det här samhället. Men att detta inte är fallet har klart och tydligt visat sig genom den regeringspolitik som har bedrivits under ledarskap av den centerpartistiske statsministern. Regeringspolitiken har i realiteten verkat i motsatt riktning. Centerpartiet har bl.a. lyckats medverka till att fördubbla matpriserna under de fem åren i regeringen. Det är i allra högsta grad anmärkningsvärt. Stig Josefson är förvånad över att vi driver frågan om en differentierad moms och inte i stället kräver subventioner av baslivsmedlen. Men om han hade bemödat sig att läsa vad som står i vår motion — jag förmodar att han inte gjort det, för då hade han inte uttalat sig på det här sättet — skulle han ha funnit att vi föreslår att man skall gå den vägen att man via subventioner av baslivsmedlen tar bort momseffekten när det gäller livsmedlen. Självfallet är jag inte främmande för tanken att vi måste överväga att gå in för en differentierad momssättning i det här landet i likhet med vad som sker i flertalet OECD-länder. Det behöver inte betyda att man helt skulle slopa subventioneringstanken, vilket vi inte heller är inne på. Även om man tar bort momsen på mat finns det fortfarande anledning att ha kvar en viss form av subventionering av baslivsmedlen. Om Stig Josefson blir förvånad över vårt krav eller tycker att det är konstigt mot bakgrund av att resultatet skulle bli att priset på oxfilé skulle gå ned tre gånger så mycket som priset på det malda köttet, måste man ställa frågan: Vill Stig Josefson förmena arbetare och pensionärer möjligheten att äta oxfilé? Skall de behöva hålla sig bara till malet kött?

Herr talman! Jag förmenar ingalunda någon att äta oxfilé, men var och en får ju rätta sig efter de resurser vederbörande har tillgång till. Därmed är väl den frågan besvarad. Det står redan i utskottsbetänkandet att det är något oklart vad man egentligen menar i vpk-motionen. I sitt första inlägg talade Tommy Franzén i huvudsak om slopandet av momsen, och det var detta jag tog upp. Frågan om jordbruksprissättningen diskuterar vi inte i dag, men jag vill ändå till talet om att matpriserna har fördubblats ställa motfrågan: Menar Tommy Franzén att den del av svenska folket som arbetar inom jordbruket — i livsmedelsproduktion, handel och förädling — inte skall ha samma lönesättning som andra i vårt samhälle? Till Egon Jacobsson vill jag säga att jag ingalunda önskade att den här frågan skulle passera kammaren utan debatt. Jag är inte orolig för att diskutera denna fråga. Som jag tidigare sade har vi nog samma uppfattning. Skattefusk har naturligtvis förekommit under mer än de senaste fem åren. När man lyssnar till Egon Jacobsson får man närmast uppfattningen att han anser att något sådant aldrig tidigare skulle ha förekommit. Man får nästan känslan av att Egon Jacobsson till varje pris vill försöka skapa motsättningar på en punkt, där vi ändå är överens om att vidta åtgärder. Jag tror att jag känner de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet ganska väl. Om man inte varit överens om de åtgärder som man i betänkandet ställt sig bakom, hade man inte avstått från att avge en reservation. Eftersom de socialdemokratiska ledamöterna i övrigt vad jag kan förstå ställer sig bakom detta, tror jag ändå att det ligger ett värde i att man kunnat enas om dessa frågor och att vi i det väsentliga står eniga när det gäller att komma åt varje slag av skattefusk som kan förekomma.

Herr talman! Stig Josefson är inte orolig, eftersom vi skulle ha samma uppfattning. Om det vore så, skulle den borgerliga majoriteten ha gett sitt medgivande till att denna kammare hade. fattat beslut om en effektiv skatteflyktsklausul, en skatteflyktskommission, fler skatterevisioner, bättre kontroll av ränteinkomster, skärpt valutakontroll, bättre samhällelig insyn i vissa företag, åtgärder när det gäller den offentliga upphandlingen och försvårandet av erhållande av B-skattesedlar. Då skulle debiteringen och uppbörden av arbetsgivaravgifter ha setts över, och användningen av vissa register likaså. Hela frågan om indrivning av skatter och avgifter skulle ha tagits upp, och man skulle ha infört ett utökat ansvar för skatter och avgifter när det gäller betalningsansvar. Vidare skulle de straffrättsliga påföljderna ha sett annorlunda ut. Det är här som skillnaden ligger, och det är på denna punkt jag måste ställa frågan till Stig Josefson: Är ni inte på den borgerliga kanten djupt oroade över den utveckling som de facto äger rum i detta land när det gäller skattefusket, skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten? Är det nu så, Stig Josefson, att det pågår ett intensivt arbete i budgetdepartementet, då måste det ju vara fel på inriktningen av detta arbete, eftersom resultaten så totalt har uteblivit. Det är ju omfattningen vi talar om. Visst har det funnits skattefusk, skatteflykt och ekonomisk brottslighet tidigare i det här landet — det är helt klart. Men ta som ett enda exempel det faktum att andelen ej inbetalade skatter och avgifter sedan 1976 har ökat från 2 till 8 miljarder kronor. Ta som exempel också den debatt som Jan Bergqvist hade med budgetministern för någon vecka sedan. Jan Bergqvist kunde där påvisa hur fusket med momsen och framför allt fusket med den fiktiva momsen breder utsig. Det sker ingenting som gör att vi kan se mer positivt på detta — det bara förvärras hela tiden.

Herr talman! Nu är det min tur att bli förvånad. Jag kan inte förstå att Stig Josefson har så väldigt svårt att begripa vad som står skrivet i motionen. Jag kan citera ett kort stycke för att få ett exempel:” Effekten av mervärdeskatten på mat har reducerats genom livsmedelssubventioner. Detta är en framgång för dem som aktivt kämpat för matmomsens avskaffande. Nu gäller det att få bort resten av momseffekten.” Jag skulle kunna ta flera citat, men jag tycker inte att det behövs — Stig Josefson borde ändå förstå vad det rör sig om. Nåväl, detta kan diskuteras, och det är väl kanske mera en strid om påvens skägg. Det viktigaste är inte vilken form man använder sig av, utan det är vilket resultat man uppnår. Vad vi vill uppnå är för det första att stoppa den enorma prisökningen på maten och för det andra att sänka priserna på maten. Det är precis detta som centerpartiet och den borgerliga majoriteten går emot här i riksdagen. Vidare måste man konstatera att er politik också sannolikt kommer att leda till större ökningar efter den 1 januari 1982, för då upphör ju det temporära prisstoppet. För inte så många veckor sedan hade vi från vpk:s sida ett förslag här i riksdagen om att prisstoppet skulle förlängas och gälla under hela 1982. Men detta var ni också motståndare till. Hela er politik lyser av att ni inte vill motverka en höjning av matpriserna och definitivt inte vill medverka till att sänka dem -— utan tvärtom vill medverka till att höja dem genom att plocka bort den ena subventionsmiljonen efter den andra. Stig Josefson sade att vi inte skall diskutera jordbruksuppgörelsen. Nej, det är inte min tanke att göra det här och nu. Men man kan inte i en sådan här debatt försöka få bort effekten av uppgörelsen. Vårt förslag om slopande av matmomsen i två etapper tar naturligtvis i hög grad hänsyn till att matpriserna ökar på grund av jordbruksuppgörelsen och på grund av att man drar in ytterligare 500 milj.kr. från den 1 januari genom livsmedelssubventionerna. Att också häva prisstoppet innebär direkt att man släpper marknadskrafterna helt fria, att man höjer priserna på maten ännu mer — och det är tydligen vad centern har som sitt mest angelägna krav.
Herr talman! Jag vill till Egon Jacobsson säga att utskottsbetänkandet är enhälligt. Det är utformat och accepterat av utskottets samtliga ledamöter — det framgår av betänkandet.
Herr talman! Egon Jacobssons första anförande tyckte jag blev en ganska rejäl västgötaklimax: först fanns det ingen gräns för hur usla de tre borgerliga partierna var när det gäller att förbättra mervärdeskattekontrollen — och sedan utmynnade anförandet i att han inte hade något yrkande. För dem som till äventyrs hört anförandet måste det te sig egendomligt att Egon Jacobsson kunnat skriva under det enhälliga utskottsbetänkandet. Nåja, Stig Josefson har gett Egon Jacobsson svar, varför jag tar till orda huvudsakligen därför att Egon Jacobsson sin vana trogen gav oss moderater en känga och denna gång påstod att vi var ointresserade av att hålla efter skattesmitarna. Det påståendet är både osant och oförskämt. Jag kan hänvisa till vad utskottet skriver: ”Utskottet vill starkt understryka angelägenheten av en skyndsam förbättring av mervärdeskattekontrollen.” Det tyder väl knappast på att det finns någon enda i utskottet som vill skydda några fuskare. Dessutom kan jag upplysa Egon Jacobsson om att jag har motionerat om bättre kontroll av de oseriösa företag som fuskar med skatter och avgifter av skilda slag.

Herr talman! Både Stig Josefson och Knut Wachtmeister hörde säkert när jag i mitt första inlägg sade att vi dess bättre inte i detta betänkande hade behövt avge någon reservation. Sedan säger Knut Wachtmeister att det nästan är oförskämt att påstå att moderaterna är ointresserade av skattefusk och skatteflykt. Låt mig då ange två skäl till att jag kan fälla ett sådant påstående. För någon vecka sedan var hela skatteutskottet, både dess ordinarie ledamöter och dess suppleanter, inbjudna att under en hel dag få information om hur skattemyndigheterna försöker komma till rätta med skattefusket inom byggbranschen. Företrädare för rikskriminalen var med och gav information om hur de byggde upp ekorotlarnas verksamhet. Under hela den dagen lyste moderaterna med sin frånvaro. Denna överläggning, som alltså pågick under en hel dag, hade med största sannolikhet förlagts till detta hus för att man skulle underlätta ledamöternas närvaro. Till folkpartiets och centerns heder skall sägas att representanter för dessa partier var närvarande, även om närvarofrekvensen var ganska låg — den speglade rätt väl det aktuella förhållandet när det gäller dagens opinionssiffror. Så till det andra skälet, Knut Wachtmeister. Också ni moderater har ett mycket stort ansvar, även om ni i dag sitter utanför regeringen. Ni har ju deltagit under dessa år och sett denna mer eller mindre explosionsartade utveckling pågå när det gäller skattefusket, skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten. Det är inte mycket till konkreta åtgärder som har kommit från det hållet. Därav påståendet att ni är ointresserade. Och hade det inte varit på det sättet, då skulle ni också ha kunnat redovisa en utveckling och ett resultat av annorlunda slag än vad verkligheten vittnar om.
Herr talman! Jag tycker att Egon Jacobsson är litet generell när han anklagar hela moderata samlingspartiet för ointresse när det gäller att förebygga skattebrott därför att vi moderater den här dagen råkade vara förhindrade att närvara vid det symposium som hölls. Det tycker jag alltså var ett mycket svagt argument. Sedan talar Egon Jacobsson generellt om vårt ointresse när det gäller att hålla efter skattesmitare. Det här utskottsbetänkandet behandlar mervärdeskatten, så jag har ingen anledning att här ta upp en debatt som rör andra områden. Men jag tror att Egon Jacobsson innerst inne vet med sig att han icke har täckning för sina påståenden — utan det var det vanliga angreppet som man älskar att rikta mot oss moderater.
Herr talman! Jag förstod nästan att jag skulle få det här svaret av Knut Wachtmeister — att man från moderata samlingspartiet var förhindrad att delta. Man har dock sex representanter — tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Nog hade man väl för skams skull kunnat prioritera så att man åtminstone hade varit representerad någon del av dagen. Även de andra partierna hade säkert väldigt mycket att göra den dagen.

Lika intressant var det att få uppgifter från rikskriminalen när det gäller synen på den ekonomiska brottsligheten.
Innan debatten fortsätter hemställer jag att talarna går tillbaka till ämnet.
Herr talman! Jag skall bara tillägga att vi moderater har en representant i riksskatteverkets styrelse, som dessutom är ledamot av skatteutskottet, och att vi den vägen får en mycket bra information.

Herr talman! På riksdagens bord ligger i dag ett ganska märkligt dokument. Vad jag avser är skatteutskottets betänkande 22, som är föranlett av ett initiativ från utskottet. Initiativet har tagits av ett oenigt utskott, där majoriteten varit den minsta möjliga — eller med en röst. Bara detta är i och för sig ganska anmärkningsvärt, då initiativrätten väl knappast var avsedd att användas annat än när det fanns en någorlunda bred anslutning. Det är också ganska egendomligt att den borgerliga majoriteten i skatteutskottet med ett initiativs hjälp vill genomföra lagstiftningsändringar som den borgerliga regeringen tvekat att lägga fram proposition om. Frågan är nämligen inte färskare än att regeringen, om viljan funnits, hade kunnat avge en proposition med normal motionsrätt som på vanligt sätt fått behandlas i riksdagen. Den direkta handling som utlöst utskottsinitiativet var ett utslag från regeringsrätten avseende ett förhandsbesked i en taxeringsfråga om ett fastighetsförvärvs status som köp eller gåva. Detta utslag hade kommit redan i juni månad. Lantbrukarnas riksförbund har också hos regeringen aktualiserat frågan om gränsdragningen mellan köp och gåva vid överlåtelser av fastigheter under året 1981. Regeringen har dock inte ansett att frågan var av den arten att den behövde underställas riksdagen i någon proposition. I varje fall har riksdagen inte fått någon sådan. Det är inte så konstigt att Lantbrukarnas riksförbund slagit larm och varit oroligt för vissa rättsutslag — mot bakgrund av att dess driftsbyrå i sin rådgivningsverksamhet rekommenderat fastighetsöverlåtelser till köpeskillingar understigande 1981 års taxeringsvärde, köp som man nu tror skall bli förklarade som gåva efter det förut omnämnda utslaget i juni från regeringsrätten om ett förhandsbesked. Det kan råda delade meningar om huruvida driftsbyrån tolkat bestämmelserna fel och gett felaktiga råd eller om regeringsrätten ändrat tidigare praxis. De sju socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har inte kunnat finna att regeringsrätten ändrat någon tidigare klart fastslagen praxis i det utslag som jag tidigare omnämnt. Därtill skall sägas att detta utslag avsåg ett konkret fall, där det stod fullständigt klart att det såsom köp betecknade avtalet i stället var en gåva. Det är sålunda inte absolut säkert att det blir prejudicerande i alla andra fall, och inte heller att det var något klart avsteg från vad som tidigare skett i liknande ärenden. Utslaget gick i den klagandes favör och mot skattemyndigheterna, men ärendet har ändå använts som utgångspunkt för det utskottsinitiativ som nu kommit till stånd. Regeringen har uppenbarligen haft samma åsikter som utskottsminorite ten, då den inte ansett frågan vara av den arten att den behövt tas upp i riksdagen. Man måste ändå uttrycka sin beundran för LRF:s driftsbyrås maktställning i detta hus. Sedan regeringsrätten fällt ett utslag i ett ärende som LRF tror kan innebära att man gett sina klienter felaktiga råd, uppvaktar man regeringen med begäran om förslag till lagändring. När detta inte lyckas får man skatteutskottets borgerliga majoritet med på att ta ett utskottsinitiativ, innebärande en retroaktiv skattelagstiftning, som gör att de felaktiga rekommendationerna blir de riktiga, t.o.m. med råge, så att säga. Herr talman! Efter denna mera formella redogörelse för det märkliga utskottsinitiativet vill jag övergå till att kommentera det sakliga innehållet i det som föreslås. Majoriteten föreslår att en fastighetsöverlåtelse som sker under år 1981 skall ha den status även i beskattningshänseende som parterna kommit överens om, därest fastighetens pris överstiger det för 1980 gällande taxeringsvärdet, även om detta är långt mindre än det taxeringsvärde som fastställts för det år transaktionen skett, dvs. 1981. Vad är då anledningen till att det är så viktigt att beteckna ett släktförvärv som köp i stället för gåva? Det är på denna punkt som den mycket omdiskuterade skogsbeskattningen och specialreglerna för denna kommer in i bilden. En skogsägare får nämligen betrakta 50 26 av ett uttag ur skogen i form av rotpost eller 30 96 av försäljningssumman för leveransvirke som ett kapitaluttag och erhåller därmed skattefrihet för detta uttag. Men denna skattefrihet kan bara erhållas upp till en nivå som under innehavstiden motsvarar hälften av anskaffningsvärdet för skogen. Blir transaktionen vid fastighetsförvärvet betecknad som ett köp får den nye ägaren ett nollställt utgångsläge och kan utnyttja skattefriheten fullt ut. Om fastighetsförvärvet däremot är att anse som en gåva, vilket det givetvis också är om förvärvet sker till ett pris långt under marknadsvärdet, uppstår en annan situation. Då räknas innehavstiden ihop med givarens innehavstid, och då sjunker givetvis den nye ägarens möjligheter till skattefria skogsavverkningar. Utskottsminoriteten har alltid varit motståndare till dessa generösa skogsbeskattningsregler, men det kan vi bortse från just nu. Reglerna finns där och är redan beslutade för både 1981 och 1982. Enligt dessa kan man få skatteavdrag, även om man bara avverkat tillväxten. Vi tycker då att det är närmast stötande att man nu med ett utskottsinitiativ vill genomföra ytterligare lättnader under ett år, ett år som också snart är till ända. Under detta år har nya taxeringsvärden åsatts fastigheterna, men nu vill utskottsmajoriteten att förvärv långt under dessa nya värden ändå inte skall betecknas som gåva. Detta vill vi inte vara med om. Enligt socialdemokratisk mening ger skogsbeskattningsreglerna redan med utgångspunkt i den förre ägarens innehav mycket fördelaktiga resultat. Ju längre man tränger in i utskottsinitiativet, desto märkligare blir utformningen. Man bryr sig helt enkelt inte om huruvida fastighetsförvärvet skett genom köp, byte, gåva eller liknande. Alla som begär det skall i alla fall i fråga om skogsavverkningar behandlas som om fastighetsförvärvet skett genom köp. Enda spärren härvidlag utgörs av 1980 års taxeringsvärde. Går man under detta betraktas det obönhörligen som gåva. Man skall ha klart för sig att 1980 års taxeringsvärde normalt bara är en tredjedel av det som fastställdes 1981, dvs. det år då affären fullföljdes. Det egendomliga är dock inte slut med detta. Som jag förut sagt kan de skattskyldiga få en gåva betraktad som ett köp från skogsbeskattningssynpunkt, medan samma transaktion samtidigt i andra avseenden kan fortsätta att vara gåva. Således skall stämpelskatten utgå med den lindrigare avgift som gäller för gåva, och vidare kan man få beräkna realisationsvinsten framöver också med utgångspunkt i att förvärvet varit gåva. En skattskyldig kan alltså, om initiativet godtas av riksdagen, i ett avseende få ett fastighetsförvärv betraktat som köp och i andra skatteavseenden få samma förvärv betraktat som gåva. Det är bara att själv välja vad som är fördelaktigast! Det är detta jag menat när jag tidigare sagt att LRF:s driftsbyrå och dess kunder blivit tillgodosedda med råge. Förlorare är andra skattebetalare utan så generösa regler och så givetvis skatteadministrationens folk, som får det extra svårt att veta vilket som är köp, gåva eller bådadera på en gång. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka avslag på den hemställan som återfinns i skatteutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Det kan vara bra ibland med snabba initiativ, men frågan är om initiativet i detta fall inte har tagits för snabbt. Vad som tydligen utgör underlag för förslaget är ett utslag i regeringsrätten i en taxeringsfråga. Det får väl ändå anses som ett alltför magert underlag för en ny lagstiftning. Detta styrks även av de motstridiga skrivningar som finns i utskottstexten. Dels säger LRF att den här frågan är av avgörande betydelse för finansieringen av fastighetsförvärven, dels säger utskottet att en lösning enligt utskottets förslag inte kommer att medföra några oskäliga skattelättnader. Det är alltså två påståenden som utgör underlaget för detta förslag. Har utskottet gjort någon som helst bedömning av de konsekvenser som uppstår eller som föreligger i fråga om fastighetsförvärven och skattelättnaderna? Det är väl ett rimligt krav att konsekvenserna i så fall redovisas. Eller är det så att övertygande argumentation i detta fall helt saknas? Vi kan också instämma i vad utskottsminoriteten skriver om det anmärkningsvärda i att en skattskyldig i fråga om ett och samma fastighetsförvärv skall ha möjlighet att få förvärvet i ett hänseende bedömt som köp, samtidigt som förvärvet i övrigt skall bedömas som gåva. Herr talman! Om de förhållanden som i dag råder är till stort hinder för eller omöjliggör fastighetsförvärv i fråga om skogsfastigheter, får man väl titta litet närmare på problemen. Det handlar i många fall om generationsväxlingar, när dessa fastigheter byter ägare. Men då bör det enligt vår mening läggas fram ett förslag som kan motiveras med någon faktaredovisning. En sådan redovisning saknas helt i detta fall. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på förslaget i utskottsinitiativet.

Herr talman! Regeringsrättens utslag i juni i år innebär inget avsteg från regeringsrättens tidigare utslag. Regeringsrätten har på 1960-talet ett par gånger sagt samma sak som man nu fullföljer i det här utslaget. Det är alltså inte fråga om något avsteg från tidigare utslag. Man har bara ett enda beslut att gå på i regeringsrätten, och det är detsamma som det man nu fattade i juni. Jag upprepar att det inte är fråga om något avsteg. Sedan har det tydligen uppstått missförstånd någonstans. Man säger att eftersom gåvoskatten får uträknas efter andra principer, måste det väl även gälla inkomstskatten. Men det är detta det inte gör, och det har aldrig gjort det. Enligt de uttalanden som har gjorts tidigare av regeringsrätten är det precis samma regler som nu tillämpas som tillämpades under 1960 och 1970-talen. Det finns alltså ingen ändrad praxis som de här människorna kunnat åberopa, utan det är i så fall ett slags missförstånd någonstans. Skall vi, därför att någon har gett de skattskyldiga felaktiga råd, hastigt och lustigt nu passa på att retroaktivt ändra lagstiftningen för att de här råden inte skall visa sig vara felaktiga utan riktiga i stället? Vi skulle alltså ändra lagstiftningen, så att de felaktiga råden blir de rätta, medan de utslag som avgivits av regeringsrätten och som följts blir felaktiga. Det är just detta man håller på med genom det här utskottsinitiativet. Om det har funnits någon osäkerhet hos enskilda människor vet vi inte, men det har varit en misstolkning av regeringsrättens utslag — den saken är klar. Sedan är det inte så, att finansieringsfrågan är olöslig även om inte förslaget i utskottsinitiativet genomförs. Andra människor som inte är i det här läget måste också finansiera sina köp på ett eller annat sätt. I dag finns det mig veterligt rätt gott om pengar att låna till sådant här. Dessutom bryter man inte de generösa skogsbeskattningsreglerna i och med att ifrågavarande överlåtelser blir betraktade som en gåva, men man gör en sammanslagning när det gäller den förre innehavarens tid. Detta betyder alltså att det blir något mindre avdrag om den förre innehavaren har gjort uttag. Har den förre innehavaren gjort mycket stora uttag, försvinner detta helt. Om man säljer en gård långt under marknadsvärdet — det är detta det är fråga om — måste det ändå vara att betrakta som en gåva. Sedan säger Bo Lundgren att man har kommit överens med budgetdepartementet, så det hela sker med dess goda minne. Det är ett konstigt budgetdepartement som sedan juni inte kunnat få ihop en proposition i frågan, tycker jag.

Herr talman! Det är ganska konstigt att budgetdepartementet ändå inte har avgivit någon proposition i denna fråga, även om man var dåligt underrättad i juni. Man har väl inte varit så dåligt underrättad att man visste detta senare än Bo Lundgren visste det, och det har varit god tid att avlämna en proposition. Vi har fått propositioner betydligt senare än när denna skulle ha kunnat lämnas, och därför är jag inte säker på att man i budgetdepartementet varit övertygad om att detta var det enklaste sättet att lösa frågan. Nu har man fått en sådan tokig röra. Eftersom detta gäller en retroaktiv lagstiftning har man inte kunnat göra den enhetlig. Alla som har nytta av de gamla bestämmelserna får ha dem kvar. Annars hade man fått en skärpande retroaktiv lagstiftning. Därför har man bara kunnat genomföra de delar som inneburit en lindring i beskattningsbördan. Det är bara detta det här initiativet ifrågasätter. Därför blir det så konstigt — man går längre än någon tidigare begärt, därför att man inte kan genomföra en skärpande retroaktiv lagstiftning. Frågan om gåvoskatten hör egentligen inte hit. Den har alltid beräknats på det här sättet. Tycker Bo Lundgren att man skall skärpa gåvobeskattningen får han väl skriva en motion om den saken. Det finns klara utslag som säger hur gåvoskatten skall beräknas. Och när det gäller inkomstskatten har det funnits lika klara utslag på att man skall betrakta en överlåtelse som gåva om priset ligger under det nya taxeringsvärdet. Det har varit den huvudsakliga principen. Jag tycker inte det är så konstigt att gåvoskatten ligger skild från inkomstskatten.

Herr talman! Bo Lundgren tycker att det är märkligt att gåvoskatten tas ut på ett särskilt sätt, men han tycker inte att det är märkligt att man skiljer på två olika inkomstskatter — att man skall ha en summa som utgångspunkt när det gäller skogsavverkning och en annan som utgångspunkt när det gäller realisationsvinstbeskattningen och stämpelskatten. Realisationsvinsten hör i alla fall hemma inom vårt inkomstskattesystem. Jag tycker det är mycket allvarligt att man i dag håller på att fördärva skattelagstiftningen genom att röra ihop två olika utgångspunkter för samma skatt. Det faktum att några har fått felaktiga råd är inte så allvarligt att man behöver vända till skatterna på detta sätt. Jag har ingen anledning, herr talman, att ändra mitt yrkande.

Herr talman! Enskilda människor kan enligt mitt sätt att se inte göra rättsförluster om man inte ändrat lagstiftningen, utan samma regler som de, som tidigare gällde, även i fortsättningen skall gälla och blir tillämpade. Dessutom tycker jag att det är fel av Bo Lundgren att hänvisa till med vilka majoriteter de aktuella besluten har fattats. De är fattade av en majoritet, och det är fråga om samma beslut som fattades under 1960-talet. Det finns alltså ingen möjlighet att påstå att rättsförluster har gjorts — samma regler som tidigare gäller.

Herr talman! Utrikesutskottet behandlar i det nu aktuella betänkandet såväl motioner med krav på ytterligare åtgärder mot regimen i Sydafrika som önskemål om ett upphävande av nu gällande investeringsförbud. Utskottet är enhälligt när det gäller behandlingen av motionsyrkandena och utgår ifrån. att regeringen på olika sätt kommer att med kraft vidareutveckla Sydafrikapolitiken. När det gäller avståndstagandet från den sydafrikanska apartheidpolitiken råder det i riksdagen, liksom i samhället i övrigt, en betydande enighet. Kränkningar av mänskliga frioch rättigheter måste kraftigt fördömas oavsett var de begås och oavsett vilken regim som begår dem. Enighet har också rått om att Sverige i Förenta nationerna skall verka för bl.a. sanktioner mot investeringar i Sydafrika. När dessa framställningar inte har vunnit gehör i säkerhetsrådet, har vi från moderata samlingspartiets sida hävdat — och på den punkten är vi alltså inte eniga med andra — att Sverige inte ensidigt skall vidta sanktioner. Vi hävdade detta i samband med 1979 års beslut om lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika, och i vårt särskilda yttrande till utrikesutskottets betänkande vill vi göra en markering att vi fortfarande hävdar samma princip. Om sanktioner skall ha någon effekt, måste de omfattas av många nationer. Så är inte fallet i dag. Situationen i Sydafrika är dock sådan att vi menar att fortsatta ansträngningar bör göras för att via FN:s säkerhetsråd få till stånd åtgärder som leder till att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Sydafrikafrågan är inte ”bara” en fråga om förhållandena inom landet.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

Herr talman! Nej, moderaterna vill inte ens göra detta lilla som Sveriges riksdag har gjort med den nuvarande lagstiftningen, som är mycket skröplig.

Det är nämligen vad saken handlar om. De svenska företagen i Sydafrika ger ett viktigt stöd till förtrycket i Sydafrika genom sin närvaro där. Och de gör det på många olika sätt. I en nyligen utkommen bok, Gränslösa affärer, ges en sammanfattning av de svenska företagens bidrag till apartheidregimen i följande sex punkter: 1. De ställer teknologiskt kunnande till Sydafrikas förfogande i nyckelbranscher som kullagerförsörjning, kraftöverföring och gruvmaterieltillverkning. 2. De ger Sydafrika politisk prestige. 3. De underlättar mekaniseringen inom gruvhanteringen i ett läge då bristen på arbetskraft är akut. 4. De bidrar genom sitt stöd till gruvsektorn också till Sydafrikas ekonomiska expansion. 5. De bidrar aktivt till energiförsörjningen, bl.a. genom Atlas Copcos, Alfa-Lavals och Sandviks leveranser till det s.k. SASOL-projektet. 6. De bidrar som underleverantörer till militärapparaten. Det gäller framför allt SKF. Indicierna är enligt denna bok många på att företaget tillverkar också för produktion av krigsmateriel. Redan detta är, som Isolera Sydafrika-kommittén, Afrikagrupperna och en rad andra organisationer i Sverige har framhållit, grund nog för att kräva en avveckling av de svenska investeringarna i Sydafrika och Namibia. Opinionen i Sverige mot rasförtryck och ekonomiskt utnyttjande av den svarta folkmajoriteten i Sydafrika och i det illegalt ockuperade Namibia har drivit fram en lag som förbjuder svenska nyinvesteringar i dessa två länder. Lagen utgår från att de svenska företagen skall kunna ”övervintra” i Sydafrika under befrielsekampen och finnas till hands då ett demokratiskt och folkstyrt Sydafrika gjort sig av med rasistregimen och dess förtryckarapparat. Nu har lagen enligt min uppfattning kringgåtts på ett upprörande sätt, men i den frågan pågår, på riksdagens initiativ, en undersökning. Det väsentliga i detta sammanhang är att de nya och alarmerande informationer som har kommit under det senaste året får den här utvecklingen att framstå som rent önsketänkande. Något fredligt ”övervintrande” kommer det inte att bli fråga om för SKF, Sandvik, Fagersta, ASEA, Atlas Copco eller Alfa-Laval. På en rad sätt tvingas de att ställa upp på den sydafrikanska militärens sida, mot befrielserörelserna ANC och SWAPO, och mot folket och arbetarna i Sydafrika och Namibia. Detta är det faktiska läget, som talar för en skärpning av den svenska politiken. Under de senaste månaderna har utvecklingen på två sätt lett till att de svenska företagen tvingas allt längre in i Sydafrikas militärindustriella komplex. För det första har den redan omfattande undantagslagstiftningen i Sydafrika skärpts, som följd bl.a. av befrielserörelsen ANC:s väpnade anfall på oljeanläggningar i juni. Enligt en av de senaste lagarna, National Key Points Act, äger försvarsministeriet rätt att utse vissa platser till s.k. National Key Points, t.ex. industrianläggningar för tillverkning som har betydelse för landets ekonomiska eller militära försvar. Ägarna till sådana platser eller anläggningar är skyldiga att svara för säkerheten där och utarbeta planer för deras försvar, vilka skall godkännas av försvarsministern. Genom denna lag blir företag som betecknas som National Key Points direkt delar av Sydafrikas totalförsvar. För det andra har det kommit fram alltmer detaljerad information om den allmänna militariseringen av apartheidsamhället och om företagens roll i regimenss.k. totala strategi. Det finns ett utförligt material publicerat också på svenska språket om hur Sydafrika och det illegalt ockuperade Namibia har utvecklats från en polisstat till en militärstat. Det finns också en rad olika sätt på vilka utländska företag, däribland de svenska, tvingas bidra till det militära och polisiära förtrycket i Sydafrika och Namibia. görs en sammanfattning av de väsentligaste formerna för utländska inkl. svenska företags stöd till krigsansträngningarna. Listan är långt ifrån fullständig. Flera av de sex punkter som jag skall nämna i det följande gäller samtliga svenska företag med dotterbolag i Sydafrika, oavsett om de är producerande eller bara försäljningsbolag. Andra gäller främst de producerande företagen, som har en större verksamhet, fler anställda och är mer strategiskt betydelsefulla än övriga företag. För några av de aktuella lagarna finns sekretessbestämmelser som förbjuder företagen att medge att lagarna tillämpas på deras verksamhet. Vi vet därför inte med säkerhet om alla eller endast några av företagen f. n. omfattas av lagarna. Det bör inom parentes sagt vara en angelägen uppgift för den svenska regeringen att via andra källor än de svenska företagen själv få fram mer utförlig information rörande deras förbindelser med den sydafrikanska militära och polisiära förtryckarapparaten. Stödet från de utländska inkl.

Den här utvecklingen, som alltså har ägt rum i Sydafrika framför allt under det senaste året, är enligt vår mening så allvarlig, att det finns skäl för en omprövning av den nuvarande officiella svenska hållningen till Sydafrika och för ett snabbt brytande av existerande förbindelser. Jag är förvånad över att utrikesutskottet egentligen inte alls har berört den här utvecklingen, som ju ändå är ett helt avgörande skäl till att de hittillsvarande svenska åtgärderna måste betecknas som otillräckliga. Dessa åtgärder bygger på förutsättningar som egentligen inte längre existerar. En viktig fråga som jag vill ta upp är att den aktuella lagstiftningen, bl.a. den s.k. National Key Points Act, gör det i praktiken omöjligt för berörda företag att följa svensk lag utan att bryta mot sydafrikansk lag och vice versa. Företag vilkas kontor eller fabriksområden har förklarats vara National Key Points kan åläggas att inrätta försvarsanläggningar och upprätta privata arméer, s.k. industrial commandos. Det kan, som framgår av en intervju i tidskriften Business Week med en amerikansk företagsledare i Sydafrika, gälla investeringar i storleksordningen 20 milj.kr. Sådana investeringar får enligt lagen inte ens omtalas för huvudkontoret i hemlandet. Enligt informationer som förefaller pålitliga gäller National Key Points Act redan SKF i Sydafrika och möjligen också Sandvik. Allt tyder dessutom på att lagens tillämpningsområde kan komma att utvidgas. Den svenska lagen om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia gör inget undantag för investeringar för militäreller säkerhetsändamål. Följaktligen skall investeringar i försvarsanläggningar och utrustning för privatarméer prövas av regeringen. Såvitt företagen inte kan visa att de har haft privatarméer m.m. tidigare, får regeringen enligt lagen inte medge sådana investeringar. Enligt 4 §ilagen får undantag ”inte göra det möjligt för sökanden att utvidga sin verksamhet i Sydafrika eller Namibia”. Någon ansökan om dispens lär dock inte komma från företagen, eftersom en sådan måste innehålla information som ej får utlämnas enligt sekretesskraven i den sydafrikanska lagstiftningen. Inte heller får investeringar i försvarsanläggningar, privatarméer m.m. redovisas i den investeringsplan som enligt 2 § i lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia skall inges årligen från berörda företag. Sådana investeringar måste sålunda genomföras i hemlighet, och företagen måste därmed bryta mot den svenska lagstiftningen. Det finns därför, enligt vår bedömning, inga skäl att avvakta den pågående utvärderingen av denna lagstiftning, eftersom den i realiteten inte kan följas av företagen i de här relaterade situationerna. En omprövning bör i stället göras omgående. Det är också detta vpk kräver i sin motion. Där ställs två krav, nämligen för det första att en skärpning genomförs av den nuvarande lagstiftningen, så att den kommer att innebära en reell svensk bojkott mot investeringar, handel m.m. med Sydafrika så länge apartheidregimen existerar och, för det andra, att en rad konkreta åtgärder vidtas i avvaktan på att en sådan lagstiftning kommer till stånd.

Varför vill man inte göra detta? Jag motser med intresse ett svar från talesmännen för utrikesutskottet. Herr talman! Sydafrikas mycket aktiva militärpolitiska roll har ju framgått under de senaste veckorna i samband med försöket till anfall på Seychellerna och de upprepade militära räder med många dödsoffer som följd som företagits i Angola. Detta understryker ännu mer kraven i vår motion. Jag yrkar bifall till motion 1597.

Herr talman! När jag lade fram min motion i januari månad väckte den ett mycket stort intresse, och den har varit mycket omdebatterad. Jag vill här göra några kommentarer kring min motion. Sverige har byggt upp sin ekonomiska och sociala välfärd bl.a. genom goda handelsförbindelser med omvärlden. Här har svenska företag, både större och mindre, spelat en stor roll i utvecklingen. I dag är Sverige mer beroende än tidigare av att bevara och utveckla sin export. Under senare år har frågan ställts från visst håll inte om utan på vilka villkor Sverige skall ha handelsförbindelser med skilda länder. Med vilka länder skall Sverige ha handelsförbindelser? Är svenska företag skyldiga att göra politiska värderingar av motparten? Skall vi i Sverige lägga moraliska aspekter på vilka länder vi skall ha handelsförbindelser med? Var går gränsen? Skall Sverige lägga moraliska aspekter på vilka vi skall handla med, får vi inte många att bedriva affärer med. Många svenska företag, som inte minst under det här året har hört av sig och som är beroende av exporten, följer den här frågan med stor uppmärksamhet. Har vi i Sverige moraliska kvalifikationer och ekonomiska resurser att vara något av världens samvete? Svarar vi ja, då skall vi inte bara utpeka ett eller annat land långt borta, utan då skall vi vara konsekventa och ta med alla länder som utövar förtryck. Häromdagen tog vi upp frågan om förtrycket i Iran. Alla var överens om att det där förekommer ett hårt förtryck. Man skulle även kunna nämna andra länder, som vi har in på knutarna. Ett land som har särbehandlats är Sydafrika — ett land som har stora affärer med många länder. Sydafrikas apartheidpolitik kan inte under några omständigheter försvaras, lika litet som åsiktsdiskrimineringar och rasdiskrimineringar på andra håll. Sverige gör f. ö. affärer med Sydafrika, bl.a. när det gäller mineraler. Krom, vilket Sydafrika har huvudparten av i världen — ca 80 20 — måste Sverige köpa från Sydafrika. År 1979 importerade Sverige bl.a. krom för många miljoner kronor från Sydafrika. Om förhållandena i Sydafrika ändrades, skulle det få allvarliga konsekvenser även i Sverige. Har Sverige råd med en politisk uppfattning och med åtgärder som innebär att andra länder tar över våra affärer? Man kommer inte så långt med att isolera Sydafrika, om bara Sverige skall göra det. Andra länder, däribland konkurrenter till Sverige, hyser inga betänkligheter mot att investera i Sydafrika, utan lägger vanliga affärsmässiga synpunkter på detta. Och ingen annan nation har följt Sveriges exempel. Om Sverige inför investeringsförbud på egna villkor kan det innebära att andra länder en dag får för sig att Sverige inte är att lita på och att det inte är någon idé att starta handelsförbindelser med Sverige. Hur hjälper vi bäst de människor som är föremål för förtryck och diskriminering? En demokratisk lösning är väl vad man kan förespråka från Sverige. Och det måste vara en lösning utan våld, för att hjälpa människorna tillen meningsfull frihet, dvs. i mycket hög grad en frihet från okunnighet, en frihet från fattigdom och svält och inte minst en frihet från andra länders inblandning. Mycket av det som händer omkring Sydafrika är inte bara de svartas kamp för sin rätt, utan det är inte minst supermakterna som ligger bakom skeendet. När man tänker på hur vi uppfattar det när en enda ubåt blir synlig på svenskt område kanske man något kan förstå irritationen när det är inte bara ubåtar utan också annat som finns runt omkring. När svenska företag etablerar sig och investerar i olika länder där det ofta råder stor arbetslöshet osv., behöver man inte alltid vara negativ och säga att arbetskraften utnyttjas. Man kan väl någon gång vara positiv och säga att det skapas arbetstillfällen. Jag har mycket stort hjärta för de svarta i Sydafrika, och man kan väl säga att inget folk har blivit så förtryckt och utnyttjat och behandlats så orättvist som just det svarta folket — inte bara i Sydafrika. Då är frågan: Hur kan man hjälpa dessa människor? Ända från min ungdom har jag satsat mycket av mina medel för att på den väg som jag tror är den bästa — även om jag inte underkänner andras uppfattningar — hjälpa dem. Vi har inne i Sydafrika, bland de svarta, byggt kyrkor och skolor och gett de svarta utbildning — många av de ledande svarta är utbildade på missionens skolor. Vi har byggt kliniker och sjukhus, och i Etiopien har vi också byggt en fabrik där man utbildar svarta så att de skall kunna få ett yrke att försörja sig De svartas och de färgades stora behov gäller utbildning och arbete. Bättre än att förbjuda investeringar vore att låta också svenska företag bedriva verksamhet i Sydafrika, betala avtalsenliga löner och avsätta en del av vinsten till åtgärder som möjliggör för de färgade och de svarta att få utbildning. I stället för att slå sönder för att sedan bygga upp bör man finna en lösning som hjälper de svarta och de färgade till utbildning. Vad de behöver är bättre skolor, lärare, undervisning, egna hem, god hälsovård, expertis för byggnation, elektrifiering, televerk och småindustri. Vad de begär i dag är en lösning utan våld. Det säger de man talar med som är inne i landet. De vill ha rättvisa, och framför allt kräver de att få utbildning och sysselsättning. I den mån de får utbildning och arbete kommer också deras politiska makt att öka, och de får möjligheter bl.a. genom fackföreningar, som de får bilda, att driva sina krav mot rasåtskiljande politik som förs och på så sätt förbättra sina möjligheter att nå jämlikhet med andra. Jag är medveten om att detta tar tid. Men jag tror på den här vägen, och det finns många — både svarta och vita — i Sydafrika som tror på den. Inte minst den vita ungdomen — som ju inte har skuld i vad gångna generationer har brutit genom att förtrycka de svarta — våndas inför denna stora fråga: Hur skall vi skapa rättvisa i det land där vi bor? Jag tror inte att man löser detta problem med våld utan genom att bygga upp bättre villkor för de svarta i landet. Jag har inget yrkande mot ett enigt utskott, men jag vill ansluta mig till det särskilda yttrande som moderaterna har avgivit.

Herr talman! Sven Johansson för ett allt-eller-inget-resonemang. Han säger att eftersom vi inte kan vara hela världens samvete skall vi se affärsmässigt på våra förbindelser med Sydafrika. Jag tycker, Sven Johansson, att vi skall försöka att protestera mot våld och förtryck så mycket vi orkar var detta än förekommer. Men även om vi inte kan göra allt, kan vi alltid göra något. Sven Johansson säger i sin motion att det i många andra länder finns rasoch åsiktsdiskriminering liknande apartheidsystemet i Sydafrika. Var då, Sven Johansson? Kan vi få reda på det? I vilket annat land är rasdiskriminering satt i så djävulskt system som just i dagens Sydafrika? Sven Johansson oroar sig också för att förhållandena i Sydafrika skulle ändras. Då skulle vi inte kunna få köpa krom. Jag tror att Sven Johansson låtit sig bländas litet för mycket av golfbanorna i Sydafrika. Han träffade aldrig de människor som tvingas att gå under jorden på grund av förtrycket. Sven Johansson efterlyser en lösning utan våld. Men vad är det vi har i Sydafrika i dag? Är inte det just våldets herravälde? De förföljda människorna i Sydafrika förtjänar vårt stöd och vår solidaritet. De vädjar om sådana solidaritetsaktioner som just investeringsförbudet. Men Sven Johansson undrar om Sverige har råd med en politisk uppfattning i dessa frågor. Det får stå för Sven Johansson och de enskilda centerpartister och moderater han kan mobilisera till stöd för sin uppfattning. Utrikesutskottet avvisar bestämt Sven Johanssons motion och en moderatmotion i samma ämne. Utskottet slår än en gång fast att Sydafrika är ett unikt fall som kan motivera exceptionella åtgärder. FN-stadgan och folkrätten i övrigt hindrar inte något land från att för egen del vidta åtgärder. I en särskild motion har socialdemokraterna tagit upp kravet på att den svenska regeringen skall verka med kraft i FN för internationella sanktioner mot Sydafrika, bl.a. för att framtvinga eftergifter i Namibiafrågan. Nu har det i debatten sagts att eftersom Sverige kanske kan komma i fråga när det gäller att övervaka övergången till självständighet för Namibia efter ett eld upphör där, skulle det motivera att vi f. n. är återhållsamma i FN och inte ger Sydafrika argument angående Sveriges bristande opartiskhet. Enligt vår bedömning är det i dag viktigare att Sverige med kraft agerar i FN för sanktioner som kan förmå Sydafrika att ändra sin Namibiapolitik. Detta är viktigare än att vi sällar oss till de länder som med olika motiveringar intar en avvaktande hållning. Får jag också säga att vi har gjort en hel del i Sydafrikafrågan och att vi nu är beredda att gå vidare. På socialdemokratiskt initiativ har vi fått till stånd en utredning, som bl.a. skall försöka täppa till de kryphål som finns i lagstiftningen om investeringsförbud i Sydafrika och överväga möjligheten att vidta åtgärder på teknologiöverföringens område gentemot Sydafrika. Efter en framstöt i riksdagen av Gertrud Sigurdsen kommer den utredningen att få en parlamentarisk sammansättning. Det betyder att riksdagen genom en sådan representation kan få bättre insyn i de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och större möjligheter att bedöma vilka åtgärder som är motiverade. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte sagt något emot detta att vi skall vara världens samvete. Jag har inte heller sagt något emot att vi skall fördöma förtrycket och apartheidpolitiken i Sydafrika. Jag gör det och har gjort det under alla de år jag har försökt hjälpa de svarta där nere. Vad jag vill säga är att om vi fördömer förtrycket i ett land, skall vi göra det i alla länder där det råder förtryck. Och det finns olika slags förtryck. Kanske har inte hudfärgen någon betydelse, utan kanske är känslan — hur ont förtrycket gör — det avgörande. Jag skall inte ta upp den debatten nu; det medger inte tiden för ett sådant här replikskifte. Jag anser att vi skall vara konsekventa och i så fall avbryta alla förbindelser, men Jan Bergqvist har ju inte föreslagit att vi skall kalla hem vår ambassadör från Sydafrika och säga nej till alla investeringar. Man kan inte både köpa och sälja och sedan fördöma. Sedan skall jag be Jan Bergqvist att inte lägga sig i mina förehavanden, för han har ingen aning om vilka personer jag har träffat, och inte heller har han en aning om mina kunskaper om Sydafrika. Jag känner många fler än Jan Bergqvist vet om som är kritiska mot förhållandena i Sydafrika. F. ö. har jag inte sett en enda golfbana i Sydafrika och inte talat om någon golfbana. Däremot har jag träffat människor som är kritiska mot systemet och samtalat med många som fört fram sina önskemål om hur problemen skall lösas. Frågan är vad vi kan göra. Om jag velat satsa mycket av mina ekonomiska tillgångar för att hjälpa svarta invånare i ett land, så förbehåller jag mig rätten därtill. Än är det så demokratiskt i Sverige att man har rätt att ha en egen uppfattning och att följa den väg man själv väljer. Och man har rätt att säga det här i Sveriges riksdag. Det är det jag har gjort i min motion och här i debatten.
Herr talman! Vad Sven Johansson säger är att vi skall fördöma förtryck i alla länder. Det är den enda punkt på vilken jag kan hålla med honom. Vi skall göra det så långt vi över huvud taget orkar. Men det resonemang som Sven Johansson här för går ut på att eftersom vi inte orkar ta allt i ett steg, skall vi över huvud taget inte göra någonting. Sven Johansson har ju väckt en mångordig motion, där han säger bl.a. följande: ”Har Sverige råd med en "politisk" uppfattning?” Och dessförinnan heter det: ”Skulle förhållandena i Sydafrika ändras, skulle det få allvarliga konsekvenser även i Sverige.” Det han tänker på är att vi inte skulle få tillförsel av krom. Nu talar Sven Johansson om att han har träffat personer som jag inte har en aning om. Det må vara, men jag kan dra vissa slutsatser av vad Sven Johansson skriver och säger i dessa frågor. Jag har läst Sven Johanssons motion. Det verkar finnas betydande luckor i hans samtal med representanter för det kämpande folket i Sydafrika. Jag tycker att Sven Johansson borde lyssna till vad de förföljda människorna, som har slutit sig samman i ANC, säger. Och jag tycker att han borde ta intryck av att de i dag vädjar om att vi inte skall minska våra solidaritetsyttringar utan tvärtom öka dem.
Herr talman! På ett sätt är vi överens om att fördöma förtrycket. Som jag har sagt har jag ingenting emot att vi avbryter alla förbindelser med Sydafrika — det måste vi göra om vi skall vara konsekventa. Och sedan bör vi fortsätta med andra länder och då börja med dem som ligger litet närmare till, vilket kanske kostar litet mer och fordrar litet mer mod. Om detta kan vi vara överens. Men man har väl rätt att ha en uppfattning som ligger mitt emellan. Det finns två diken. Och man måste väl inte hamna antingen i det ena eller det andra. Jag har min uppfattning. Eftersom jag möter många företagare och är från ett företagarlän vet jag vilka synpunkter de har. Det är inte bara centerpartister och moderater som jag har talat med utan också andra, och de är medvetna om att de är beroende av hur Sverige ställer sig till omvärlden. I dag gäller det ett land. Vem vet —en annan dag kanske det är något annat land som vi inte anser uppfyller kraven. Har då företagen börjat exportera till eller investera i ett sådant land uppstår stora svårigheter.
Herr talman! Jag är inte så säker på att vi är överens, som Sven Johansson säger. Det finns i motionen ett yrkande om att möjligheterna skall undersökas att upphäva rådande investeringsförbud. Och vi är varken överens om det kravet eller om motiveringarna för det. Eftersom det har sagts i en del sammanhang att denna lag rörande nyinvesteringar är en isolerad svensk företeelse skulle jag vilja ta tillfället i akt och säga att det ingalunda är så. Det finns andra länder som har tagit liknande steg. Av särskilt intresse är just nu att den holländska regeringen sagt: Vi vill ha bättre kontroll över de holländska företagens agerande gentemot Sydafrika. Vi är intresserade av att i första hand få frivilliga överenskommelser om begränsningar av deras verksamhet där. Går inte det, säger regeringen i Holland, är vi beredda att diskutera nästa steg. — Och nästa steg, vad är det? Jo, det är en lagstiftning i stil med den svenska lagen om förbud mot nyinvesteringar. Jag tycker att det här är mycket intressant, och det visar att den utredning som nu skall skärpa lagstiftningen, täppa till kryphålen och dessutom se på sådana saker som teknologiöverföring har en viktig uppgift framför sig.

Herr talman! Egentligen behöver man inte ge argument för att det krävs särskilda påtryckningar och sanktioner mot Sydafrika. Normalt är det i alla fall överflödigt. Visserligen finns det tyvärr en och annan ledamot av den här kammaren som inte inser att Sydafrika utgör någonting unikt i vår värld genom att man har byggt upp hela sitt samhällssystem kring rasförtrycket, skrivit in det i sin grundlag. Men bortsett från de ganska enstaka företeelserna finns det en mycket bred samstämmighet i Sveriges riksdag och — det vill jag påstå — också bland Sveriges folk om att vi måste göra allt vi kan för att bidra till att skapa ett yttre tryck mot Sydafrika, som kan tvinga regimen där att arbeta för ett mer demokratiskt system. Denna samstämmighet kommer också till uttryck i det enhälliga betänkande vi nu behandlar. Bland de många olika ärenden rörande Sydafrika som tas upp till behandling i betänkandet finns också en motion som jag och ett antal partikamrater väckt. Den handlar om möjligheterna till svensk medverkan i en oljebojkott eller ett oljeembargo mot Sydafrika. Man kan anse att Sveriges roll i ett sådant sammanhang inte borde vara särskilt betydelsefull, eftersom vi här i landet inte har något överflöd av olja. Verkligheten är inte fullt så enkel. Låt mig först konstatera att olja är en mycket viktig vara även för Sydafrika och att oljeförsörjningen är av mycket stort strategiskt intresse. Oljan har också betydelse för Sydafrikas militära kapacitet. Om man medverkar till att leverera olja till Sydafrika medverkar man också till Sydafrikas militära förutsättningar. Och hur Sydafrikas militära resurser används vet vi tyvärr alltför väl — det får vi ständiga påminnelser om. Sverige är ju inget oljeproducerande land, men det förekommer reexport av olja också från Sverige, även om det ännu såvitt vi vet lyckligtvis inte skett till Sydafrika. Vi kan räkna med att reexporten kommer att öka genom att vi av olika anledningar tvingas köpa oljekvaliteter som vi sedan själva inte använder. Vi får då överskott på vissa kvaliteter i våra raffinaderier osv. Dessutom är Sverige en stor sjöfartsnation. Man kan inte utesluta risken för att svenska fartyg skulle kunna bli inblandade i oljeleveranser till Sydafrika. Det har alltså en viss praktisk betydelse vilken inställning Sverige har i de här frågorna. Dessutom har det i andra länder förekommit en omfattande diskussion om möjligheterna att få till stånd en effektiv oljebojkott även om man inte kan få till stånd ett beslut i FN:s säkerhetsråd — förutsättningarna att få till stånd ett sådant beslut är i dag mycket små på grund av USA:s veto. Det är helt klart att Sveriges inställning kan få betydelse för möjligheterna att få till stånd en sådan begränsad oljebojkott. Om Sverige är positivt kan det underlätta för andra stater att gå in i en oljebojkott. Vi vet att man bl.a. i Nederländerna i den här diskussionen har hänvisat till Sverige och andra länder. Om Sverige är negativt kan andra regeringar ta det till intäkt för att också vara negativa, och det kan på det sättet bidra till att några embargoaktioner inte kommer till stånd. Därför har det alltså politisk och praktisk betydelse vilken inställning Sverige har till ett oljeembargo mot Sydafrika. Utskottets skrivningar på det här området är vagt vänliga. Man redovisar en del skäl för och en del emot, och det är svårt att få klarhet i vad utskottet egentligen tycker. Men jag vill ändå tolka utskottets ståndpunkt som ett fall i rätt riktning och se det så att regeringen som en konsekvens av vad utskottet här har sagt bör inta en positiv attityd i de diskussioner som förs bland olika stater om oljeembargo mot Sydafrika. Mot den bakgrunden tänker jag inte ställa något yrkande här i dag. Men jag kommer naturligtvis att fortsätta att följa frågan.

Herr talman! I sitt särskilda yttrande erinrar moderaterna om att Sverige har hävdat principen att inte delta i sanktioner som saknar stöd i säkerhetsrådets beslut. Man stryker också under att Sverige genom lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia har handlat på egen hand. Sverige har utan stöd av rådet genomfört ett investeringsförbud. Man anför att det var av dessa principiella skäl som moderaterna motsatte sig Sydafrikalagen. Man ser uppenbarligen alltjämt från moderat håll Sydafrikalagen som ett prejudikat mot principen att sanktioner skall beslutas av säkerhetsrådet. Man säger slutligen att de invändningar som man 1979 riktade mot den ifrågasatta lagstiftningen fortfarande gäller. Det är också de som tas upp i motionen av Knut Wachtmeister m.fl., som behandlas i betänkandet. Utskottet säger att det inte kan dela motionärernas åsikt att Sydafrikalagen utgör ett sådant prejudikat. Och sedan yrkar Per-Olof Strindberg bifall ”på alla punkter” — det var hans ord — till utskottets hemställan. Herr talman! Jag har svårt att hitta ett sämre exempel på att ett parti samtidigt söker hävda två mot varandra klart stridande uppfattningar. I riksdagen går man emot lagen. Man anger sina skäl: Investeringsförbudet strider mot principerna, det är säkerhetsrådet som skall besluta om sanktioner. Man anger i sitt särskilda yrkande att invändningarna alltjämt är relevanta. Det intryck moderaterna vill skapa är uppenbarligen att de vill riva upp Sydafrikalagen. Samtidigt instämmer Per-Olof Strindberg på alla punkter i utskottets betänkande, dvs. också i punkten att Sydafrikalagen inte utgör ett prejudikat. Och slutligen kommer moderaterna i dag att ta ställning för betänkandet, dvs. man avslår ett förslag om att upphäva lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Hur många tungor kan ett parti tala med samtidigt? Förhållandena i Sydafrika är unika. Inget annat land — däri instämmer jag helt med Pär Granstedt — bygger sin författning och sin lagstiftning på rasåtskillnad i syfte att trygga en liten vit minoritets privilegierade ställning på bekostnad av en stor majoritet av svarta och färgade. Härtill kommer att denna rasåtskillnad tillämpas på ett grymt och förödmjukande sätt som väcker en förbittring, ja, ett hat, som det kan ta mycket lång tid att utplåna. Eftersom situationen i Sydafrika är unik, krävs också unika åtgärder mot den sydafrikanska raspolitiken. Sven Johansson säger att han har ett stort hjärta för den svarta befolkningen i Sydafrika. Ändå uppmuntrar han till åtgärder som stärker de vitas förtryck och därigenom förlänger de förtrycktas lidanden. Eftersom Sven Johanssons hjärta är stort vore det fel att kalla honom hjärtlös. Det måste således vara i någon annan del av kroppen som Sven Johansson saknar någonting.

Herr talman! Jag tror inte att jag skall fortsätta den här debatten med Hadar Cars. Jag vill bara säga att jag känner tusentals svarta i Sydafrika som vet vad det betyder om vi kan göra någonting mer än bara tala, om vi kan göra en konkret insats. Det har jag fått vara med och göra i 40 år, och det gläder mig. Jag tror att mitt hjärta har varit med och att det klappar lika varmt för de svarta i Sydafrika som någon annans. Jag kommer att fortsätta på den vägen. Därför vill jag inte bli bedömd vare sig som hjärtlös eller något annat. Det är sakfrågan vi skall tala om.

Herr talman! Hadar Cars uttrycker sin förvåning över moderata samlingspartiets agerande i utrikesutskottet. Vi har i vårt särskilda yttrande understrukit att vi fortfarande hävdar att det i princip var fel att stifta Sydafrikalagen. Vi har å andra sidan hävdat att en lagstiftning som beslutats med så betydande majoritet i kammaren har vi inte velat riva upp. För Hadar Cars bör det sannerligen inte vara någon svårighet att hitta motsatta åsikter. Man behöver verkligen inte gå över ån för att hämta vatten. I diskussionen huruvida FN skall vidta sanktioner genom säkerhetsrådet eller om enskilda stater skall kunna göra det säger Pär Granstedt med anledning av utskottets behandling av hans motion att han noga skall följa utvecklingen. Ja, Pär Granstedt kommer på den punkten att befinna sig i väldigt gott sällskap. Det är precis vad utskottet uttalar att vi bör göra när det gäller utvecklingen i fråga om oljeembargot. Skall ett oljeembargo ha någon effekt — det säger utskottet också — bör det omfattas av flertalet stora leverantörer, helst alla. Aktionen bör i så fall ske via Förenta nationernas säkerhetsråd. Att det finns betydande skiljaktigheter mellan vpk:s inställning och utskottets är jag helt medveten om, C.-H. Hermansson. Jag tror att många sätter värde på om vi inte nu drar i gång en ny stor Sydafrikadebatt, men jag vill säga några ord om varför vi inte har tillmötesgått kravet på att utesluta Sydafrika ur IAEA. Vi har hävdat principen — och det har också sagts tidigare av utskottet — att man inte skall utesluta en nation ur något av FN-organen. Det skulle över huvud taget, menar vi, bli en utomordentligt märklig situation, om man i FN:s olika organ plötsligt skulle börja utesluta den ena eller andra nationen därför att den inte lever upp till kravet på att tillgodose mänskliga frioch rättigheter. Det vore åtskilliga nationers medlemskap som man då skulle tvingas att börja diskutera. Det vore en ganska orimlig situation. Sedan delar jag C.-H. Hermanssons uppfattning att man skall fördöma förtryck av människor. Men jag sade också i mitt inledningsanförande att man bör göra det oavsett var och under vilken regim det förekommer. Det är bra att C.-H. Hermansson slår fast att han vill kämpa för medborgarrätt och att han vill kämpa för ett fritt Namibia, men det skulle vara värdefullt om herr Hermansson var litet mera konsekvent i sitt agerande. Vi behöver bara gå tvärs över Östersjön — Estland, Lettland och Litauen väntar fortfarande, så många år efter freden, på att äntligen få bli fria nationer. Lika väl som jag ställer upp för Namibia ställer jag upp för dessa nationers lika berättigade krav på frihet. Jag hoppas att C.-H. Hermansson också skall göra sin stämma hörd i den debatten.

Herr talman! Under en föregående överläggning i dag uppmanade riksdagens talman talarna att hålla sig till ämnet. Den uppmaningen vill jag gärna låta gå vidare till Per-Olof Strindberg. När vi diskuterar de frågor han har tagit upp skall jag gärna utveckla min mening, och då tror jag inte att han behöver tvivla på mitt understöd till folkens frihetskamp i alla länder. Men vi diskuterar nu Sydafrika och speciellt de svenska åtgärderna för att stödja de människor som i Sydafrika kämpar mot rasförtrycket och åtgärder för att förhindra att svenska företags verksamhet blir ett stöd till rasförtrycket i Sydafrika och Namibia. Det är den frågan som diskussionen i dag gäller. Då vill jag fortfarande uttala min förvåning över att ingen från utskottets sida på något sätt har tagit upp vad som har hänt under det senaste året och som jag ägnade uppmärksamhet i mitt första anförande, nämligen den militarisering som har skett av Sydafrika och det väldigt hårda sätt på vilket de svenska företagen har dragits in i det militärindustriella komplexet. Hur är det exempelvis med den nationella nyckellagen och de krav som den ställer på producerande företag i Sydafrika? Har utskottet över huvud taget brytt sig om att undersöka dess verkningar för de svenskägda företagen? Tydligen har man inte gjort det, eftersom man icke med ett ord tar upp den argumentation som finns redan i vår motion. Det här innebär ju faktiskt, som jag utvecklat tidigare, att företagen får välja mellan att bryta mot sydafrikansk lag eller mot svensk lag. Hur skall de lösa det dilemmat? Har man gjort några undersökningar över huvud taget hur de svenska företagen gör? Följer de sydafrikansk lag eller följer de svensk lag som vi har stiftat här i riksdagen och som förbjuder nyinvesteringar och utvidgningar av verksamheten? Det är den helt avgörande frågan. Jan Bergqvist sade i sitt inlägg att vi skulle ta intryck av vad ANC säger och följa dess rekommendationer. Jag vill instämma med Jan Bergqvist. Detta är också vad vpk har sagt i sin motion. ANC ställer krav på fullständig ekonomisk bojkott av apartheidregimen i Sydafrika. Jag är förvånad över att man också från socialdemokratisk sida nöjer sig med de luddiga formuleringar som finns i utskottsbetänkandet och icke i realiteten ställer upp på ANC:s krav. Det tycker jag är ett krav som man har rätt att ställa på de socialdemokratiska ledamöterna i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag vill bara påminna Per-Olof Strindberg om att infriandet av den här förhoppningen, att de flesta leverantörsländer skulle vara med om en bojkott, är vi inte så förfärligt långt ifrån. Vi vet ju att de flesta oljeproducerande länder redan i praktiken tillämpar embargo mot Sydafrika. Det stora problemet är egentligen inte att få leverantörsländerna att ställa upp, utan det är att få de stater som kontrollerar transporterna och distributionen att ställa upp. Där har ju bl.a. Nederländerna en nyckelroll, eftersom man behärskar en stor del av raffinaderiindustrin. Vi vet alltså att Nederländerna har vänt sig bl.a. till Sverige för att få stöd för en sådan här embargoåtgärd. Det illustrerar att Sveriges inställning, trots vår relativt blygsamma roll i oljehandeln, kan få betydelse för ett embargo som omfattar flertalet av de länder som är av vikt när det gäller oljehandeln i världen.

Herr talman! Folkpartiets inställning i Sydafrikafrågan har varit klar och konsekvent. Vi vill att FN och dess säkerhetsråd åstadkommer effektiva sanktioner. Men i avvaktan på dem vill vi göra vad som är möjligt för att bilateralt öka trycket på Sydafrika. Moderaterna håller sig, Per-Olof Strindberg, med två masker. Den ena är riktad mot de svenska företag som är verksamma i Sydafrika och den opinion som inte finner att rasförtrycket i Sydafrika bör föranleda några särskilda åtgärder från svensk sida. Mot dessa företag och mot den opinionen vill man kunna säga: Vi är emot Sydafrikalagen. Vi är emot särskilda svenska åtgärder mot Sydafrika. Vi vill ge företagen fritt fram att investera i Sydafrika, och vi välkomnar det ökade handelsutbytet. Mot den andra opinionen, som säkert också är väl företrädd bland moderata samlingspartiets väljare, vill man rikta den andra masken. Man säger: Visst är vi av principiella skäl tveksamma till Sydafrikalagen, men när den nu är antagen, godtar vi den och vill verka i enlighet med den. Jag tycker att det här inte är fullt rent spel från moderaternas sida. Det vore klarare och riktigare om man bestämde sig för på vilken sida man stod, på de förtrycktas eller på förtryckarnas.
Herr talman! Beträffande det sista som Hadar Cars sade, så är det naturligtvis Hadar Cars obetaget att göra vilken tolkning han vill av moderata samlingspartiets uppfattning. Det kan ingen hindra honom från. Men denna vantolkning får verkligen stå för honom själv. Jag kan säga till Hadar Cars, och även till C.-H. Hermansson, att när jag tog upp frågan om mänskliga frioch rättigheter, betonade jag mycket starkt att vi vill fördöma förtryck av mänskliga frioch rättigheter oavsett var de förekommer. Det må stå C.-H. Hermansson fritt att komma med pekpinnar. Jag anser dock att det jag sade i allra högsta grad hör till denna debatt.

Herr talman! Mitt problem är inte att lägga in tolkningar i moderata samlingspartiets ståndpunkt. Mitt problem är framför allt att moderata samlingspartiet har två ståndpunkter som är olika och kan tolkas olika. I den moderata framtoningen kommer de olika ansiktena säkerligen att markeras åt olika håll. Det är detta janusansikte hos moderaterna i denna fråga som jag ser som något djupt nesligt.

Herr talman! Per-Olof Strindberg vill stå här i kammaren och uttala sig i allmänhet, men han vill inte göra någonting för att stödja de människor som kämpar mot apartheidregimen och för en tillämpning av de mänskliga frioch rättigheterna i Sydafrika och Namibia. Moderaterna vill ju avskaffa t.o.m. den mycket beskedliga lagstiftning Sverige har f. n. Till debatten mellan herrar Strindberg och Cars kan man väl bara framhålla risken när moderata samlingspartiets företrädare förklarar sig vara liberaler, som de ju gör i den allmänna debatten. Då har de också — liksom de andra liberalerna — tydligen blivit kluvna, vilket Hadar Cars mycket vältaligt demonstrerat här.
Herr talman! När det gäller att verka mot förtrycket i Sydafrika säger C.-H. Hermansson, och Hadar Cars är inne på samma linje, att vi från moderata samlingspartiet ingenting vill göra. Men vad vi har hävdat hela tiden, och understrukit i det särskilda yttrandet, är att för att dessa åtgärder verkligen skall få effekt, bör de vidtas via FN:s säkerhetsråd. Denna princip har vi hävdat hela tiden, och den står vi fast vid. Det är kanske förvånansvärt för Hadar Cars att man hävdar principer, men vi tillåter oss att göra det.

Herr talman! Jag skall avstå från att yttra mig om herrar Sven Johanssons och Tage Adolfssons inlägg i den här debatten. Jag tycker att det är snarast pinsamt för svensk politik att vi tvingas lyssna till dem när de framför sin syn på den här frågan. Jag begärde ordet närmast med anledning av att C.-H. Hermansson efterlyste socialdemokraternas inställning i denna fråga. Jag tror att det står helt klart att socialdemokratin alltid har bekämpat apartheidpolitiken, det rasförtryck som råder i Sydafrika. Det var en socialdemokratisk motion som låg till grund för den Sydafrikautredning som sedan ledde till den lag om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika vilken har genomförts. Det är också socialdemokraterna som har varit pådrivande när det gällt att bredda den utredning som har till uppgift att se över om vi kan vidga de åtgärder som vi vill vidta mot Sydafrika och dess politik. Jag vill ge Hadar Cars rätt när han säger att moderaterna agerar med två ansikten. Jag tog upp frågan om breddning av utredningen med dåvarande handelsministern Burenstam Linder. Han var inte alls intresserad av att utredningen, som då bestod bara av en utredningsman, skulle få vidare direktiv och också parlamentariskt inslag. Det var först sedan Björn Molin blev handelsminister som det gick att få denna breddning. Till herr Hermansson vill jag säga att vi måste gå fram steg för steg i dessa frågor. Förhoppningen är att utredningen, när den nu får ökade resurser och möjligheter att arbeta på ett annat sätt, kanske också får bättre insyn i de svenska företagens verksamhet och kan leda till att vi får en förstärkning av lagstiftningen. När det gäller de svenska företagens verksamhet pekar herr Hermansson på den lag om nationella nyckelsektorer osv. som innebär att vissa företag måste sätta upp kommandotrupper. Vi frågar oss vad vi egentligen vet om risken för att de svenska företagen kan dras in i apartheidregimens totalstrategi. Dessa frågor var uppe till diskussion i min interpellationsdebatt med Björn Molin. Socialdemokratins inställning i denna fråga är alltså helt klar. Vi ställer nu förhoppningar till att den utredning som har blivit utvidgad och som fortsätter sitt arbete också skall kunna lägga fram förslag som kan medföra att vi får möjlighet att vidta ytterligare åtstramningar i våra relationer till Sydafrika.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen intar en något överlägsen attityd. Hon upplever det som pinsamt att det finns andra som har avvikande uppfattningar. Jag förstår att det kan vara pinsamt. När jag väckte min motion var avsikten att jag ville försöka sätta mig in i situationen för de svenska företagen, som ändå betyder så mycket för vårt land, och se om det finns en annan lösning i Sydafrika än den våldslösning som man förutsätter. Jag tror på en fredlig lösning. Varför inte, när fredsrörelserna agerar så starkt, företa en fredsmarsch till Sydafrika och tala ut med de ledande där, tala om för dem hur vi föraktar systemet, något som jag själv gjorde när jag var där nere. Varför skulle vi inte kunna göra detta för att på så sätt hjälpa de svarta? Det är inte minst med tanke på den färgade befolkningen — som har det så oerhört svårt — som jag agerar i frågan. Till Jan Bergqvist hann jag inte säga att jag har kontakt med rörelserna i Sverige. Med en person som tillhör en sådan rörelse har jag kommit överens om att äta middag. Han är mycket fientlig mot det sydafrikanska systemet och mot de vita där nere. Jag har alltså kontakt med sådana personer också, och det tycker jag att jag kan ha, eftersom jag vill höra vad man har att säga på alla håll. Är det pinsamt att det finns andra röster än de man själv har, tycker jag att det är tråkigt i vårt land.
Herr talman! Först vill jag göra den mycket saktmodiga reflexionen att jag tror att ju mindre Sven Johansson och hans riksdagskolleger erinrar om sin beryktade resa till Sydafrika dess bättre är det för deras politiska rykte.

Herr talman! Nej, Sven Johansson, det är inte pinsamt att det finns andra röster som gör sig hörda. Men i denna fråga, där en förkrossande majoritet av medlemmarna av FN har uttryckt sin avsky för apartheidpolitiken, som är någonting unikt, tycker jag att det är pinsamt att i det svenska parlamentet höra sådana åsikter som Sven Johanssons och Tage Adolfssons.

Herr talman! Jag har, fru Sigurdsen, inte försvarat apartheidpolitiken, utan jag har fördömt den lika mycket som fru Sigurdsen. Men jag tror att det kanske finns andra vägar att hjälpa ett folk som är förtryckt.

Herr talman! Behöver Sverige få en särskild ambassadör hos påven? Utrikesutskottet tycker att regeringen bör pröva den frågan. Men i sin skrivning går utskottet tyvärr inte in på de många argument som finns för att vi skall hålla fast vid den ordning som vi har i dag. För egen del anser jag att vi drar på oss helt onödiga problem, om vårt land skulle upprätta diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Låt mig från början slå fast att detta är en fråga om utrikespolitik. Diplomatiska förbindelser med påvestolen påverkar inte situationen för katolska trosbekännare i vårt land. Detta faktum tror jag att alla är överens om, inkl. ett enigt utrikesutskott. Vad kan det då finnas för skäl att utnämna en ambassadör vid just den romersk-katolska kyrkans högkvarter? Veterligen har vi inga planer på att utnämna ambassadörer vid den centrala ledningen hos andra inflytelserika religioner — det må gälla grekisk-ortodoxa kyrkan, muhammedaner, mormoner eller olika synoder som finns när och fjärran. F.n. sköter utrikesförvaltningen sina kontakter med Vatikanen främst genom den svenska ambassaden i Rom. På utrikesdepartementet uppger man att det fungerar utan problem. Det finns inte så många direkta ärenden att klara upp mellan Sverige och den katolska ministaten i Rom. De som finns tar Romambassaden hand om smidigt och praktiskt. Nu säger utrikesutskottet att det kan vara bra om vi här får ett mera kontinuerligt och fördjupat meningsutbyte i internationella frågor. Ja, det kan man säga i allmänna ordalag om de flesta organisationer och stater i världen, både dem som vi har diplomatiska förbindelser med och dem som vi inte har formella förbindelser med. När det gäller påvestaten skall vi inte bortse från att vi hittills inte har stött på några som helst problem när vi har velat ha informationer som går utöver de direkta bilaterala ärendena mellan Sverige och Vatikanen. På UD har man inget exempel på att Vatikanen inte har ställt upp på samtal och informationsutbyte som vi har bett att få. Sedan är det en annan sak att Vatikanen själv skulle se det som en positiv gest om vi upprättade officiella förbindelser. Man kan fråga sig: Skall vi då inte vara generösa och kosta på oss den här gesten, speciellt i ett läge där vi ser en del progressiva strömningar inom den katolska kyrkan? Men då kommer vi in på flera av de problem som utrikesutskottet går förbi i sin skrivning. Först och främst kan vi inte gärna utse en ambassadör som enbart ägnar sig åt Vatikanstaten. Så omfattande kontakter blir det inte fråga om, och det tror jag alla är överens om, i utrikesutskottet, motionärer och alla andra som har yttrat sig i detta ärende. Då blir det alltså någon i utrikesförvaltningen som skall ha detta vid sidan om sina andra uppgifter. Det vore därför mest praktiskt om detta sköttes av någon som är stationerad i Rom. Men nu är Vatikanstatens egna regler sådana, att så fort kontakterna med ett land blir officiella så godtar Vatikanstaten inte att de sker via en person som är knuten till det landets Italienambassad i Rom. För vår del vore det enklast och bäst om Italienambassadören och hans medarbetare företräder våra intressen i Vatikanen — något som ju också sker i dag fast i inofficiella former. Om vi däremot skulle upprätta diplomatiska förbindelser får de inte gå genom någon som är knuten till den svenska ambassaden i Rom. I stället för att våra kontakter tas, som nu, av någon som är på platsen, skulle vi bli tvungna att ge uppdraget åt någon som får resa fram och tillbaka. Det kan vara någon som är stationerad i Stockholm, och det kan också vara t.ex. vår ambassadör i Schweiz eller vår ambassadör i Jugoslavien. Ett sådant arrangemang skulle bli dyrare och krångligare. Det skulle inte bli lika enkelt att upprätthålla de löpande kontakterna dag för dag. Sverige skulle kanske oftare bli representerat vid officiella tillställningar hos påven —t.ex. när man firar olika helgons årsdagar eller vad det nu kan vara för officiella högtidligheter som vi nu är utestängda från. Men någon fördel för svensk utrikespolitik är detta knappast. Till detta kommer att man i svensk utrikesförvaltning just nu brottas med uppgiften att på fem år spara 50 milj.kr. Det är en svår uppgift, och den kommer att leda till drastiska nedskärningar på många ambassader. Skulle vi skaffa oss en sådan här extraambassadör, som vi egentligen inte behöver, kommer personalen på många håll i utrikesförvaltningen att ställa frågan: Varför skall vi dra ned på sådant som vi vet fyller en viktig uppgift, när man samtidigt slänger ut pengar på nya ambassadörer som inte är absolut nödvändiga? Arbetet med att spara pengar är en mycket känslig uppgift. Skall vi göra minsta möjliga skada på vår utrikespolitik, så måste arbetet med att spara ske med en positiv medverkan från personalen. Jag tror att man kan säga att denna positiva medverkan finns i dag. Låt oss inte riskera att den försvinner genom sådana här onödiga extrautgifter. Jag vänder mig alltså mot att upprätta diplomatiska förbindelser med Vatikanen därför att det blir dyrare, det blir krångligare, de löpande kontakterna kan fungera sämre, och man stör arbetet med UD:s sparplan. Men det är inte bara därför. I sin förlängning är detta inte en liten fråga, inte bara en strid om påvens skägg. Utrikesutskottet skildrar Vatikanen enbart i positiva ordalag. Det är inte hela sanningen — kanske inte ens halva. Vatikanstaten är ingalunda en demokrati. Den styrs enväldigt av påvemakten. Vatikanen är dessutom ett av världens mörkaste motståndsfästen mot kvinnans frigörelse. Den är ett helt mansdominerat samhälle. Det är inte möjligt för en kvinna att få en ledande befattning där, och det är t.o.m. otänkbart för de män som styr Vatikanen att ingå äktenskap. Någon kanske tycker att det är fel att diskutera Vatikanstaten i termer av envälde, av kvinnoförtryck osv. Man kan invända att Vatikanstaten i verkligheten inte är någon nationalstat, att den är högkvarteret för en religiös riktning och att hur det högkvarteret organiseras har att göra med trosföreställningar. Jag kan hålla med om att det kan vara fel att diskutera Vatikanstaten i statsvetenskapliga termer som om den vore en stat. Men problemet är att trots att den i praktiken inte är en stat, så gör den formellt anspråk på att vara det, och det är detta som leder till svårigheter. Ju fler länder som bygger ut sina diplomatiska förbindelser med Vatikanen, desto närmare kommer vi den dag då Vatikanen med fullt medlemskap tar säte och stämma ii FN och andra mellanstatliga organisationer. Och om Vatikanstaten går in som fullvärdig medlem i FN, då dröjer det inte länge förrän representanter för andra religioner hör av sig. Det är ingen konst för t.ex. muhammedanerna att bilda en fristat någonstans och sedan begära medlemskap i FN, och sedan följer andra religioner efter. Då får vi de motstridande religiösa riktningarna representerade som medlemsstater i FN och andra mellanstatliga organisationer. Det mellanstatliga samarbetet, som i dag ofta sviktar under påfrestningarna, kan i ett sådant läge bli närmast omöjligt. Jag vill inte påstå att det finns ett enkelt samband mellan det förhållandet att just Sverige upprättar diplomatiska förbindelser och att vi får den enligt min mening ödesdigra utvecklingen, där FN-arbetet förgiftas av religiösa motsättningar. Men det finns anledning att vara försiktig. Vi har redan sett en del tendenser. Får jag som exempel ta FN:s befolkningskonferens. Den var öppen för FN:s alla medlemsstater. Men ändå lyckades Vatikanstaten ordna till det så, att den blev fullvärdig medlem av konferensen och hade full rösträtt. Jag var med under hela denna befolkningskonferens. Jag deltog också i en av de informella arbetsgrupperna. Jag anser att Vatikanstatens medverkan på FN:s befolkningskonferens fick ett förödande resultat för utgången. Konferensen arbetade med att så långt som möjligt nå enighet mellan de deltagande, s.k. consensusbeslut. Där satt då dessa benhårda motståndare till varje form av familjeplanering och skulle övertalas att gå med på resolutionstexterna. Det handlade bl.a. om att regeringarna borde se till att det fanns tillgång till enkla preventivmedel för de familjer som så önskade. I arbetsgruppen hade alla länder accepterat dessa formuleringar. Men Vatikanstaten var fortfarande emot och kunde därmed hindra ett consensusbeslut. För att tillmötesgå Vatikanen försvagades texterna ytterligare. Jag anser att detta sedan kom att bli ödesdigert för många enskilda människor. Rent konkret hamnade många i en sämre situation än om FN:s befolkningskonferens nått ett bättre resultat just när det gäller att klart och entydigt slå fast människors rätt till frivillig familjeplanering. I många länder förekommer en dragkamp, som vi i Sverige numera är lyckligt förskonade från. Å ena sidan har vi grupper som vill förhindra familjeplanering, som är emot att preventivmedel sprids och som vill hindra information om möjligheterna till familjeplanering. Å andra sidan har vi opinionsgrupper — socialarbetare och andra — som ser hur svårt de fattiga familjerna har det, hur mödrarnas hälsa skadas och hur många familjer faktiskt får behålla färre levande barn än de själva vill ha därför att födslarna kommer för tätt. De senare grupperna skulle lättare och snabbare ha fått ett genomslag i sitt opinionsarbete om de i sin hand haft ett enhälligt FN-dokument, som klart slog fast regeringarnas ansvar för att det i varje land skall finnas tillräcklig tillgång på preventivmedel, information och allt detta, dvs. att varje familj har rätt att själv välja hur många barn man vill ha. Jag vill påstå att just på grund av att befolkningskonferensen hade gett Vatikanen fullt medlemskap, så fick man detta olyckliga resultat. Jag skall inte ställa något yrkande, men jag hoppas att regeringen tar hänsyn också till den här sidan av saken när den, som det sägs i betänkandet, i kontakt med övriga nordiska regeringar prövar om det verkligen är lämpligt att Sverige upprättar diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Utrikesutskottet har i sitt betänkande inte klarlagt att vi skulle vinna något konkret genom diplomatiska förbindelser och har inte heller kunnat beskriva att vi skulle gå miste om något genom att vi fortsätter med nuvarande ordning. Jag hoppas att regeringen klarar ut föroch nackdelar och inte skyndar i väg på grund av de positiva utskottsskrivningarna.